Fru talman! Den 10 juni slöts en ramöverenskommelse mellan fem av riksdagens partier. Denna överenskommelse utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Skatteförslag med anledning av energi-överenskommelsen Denna överenskommelse är betydligt bättre än den tidigare alliansöverenskommelsen och dessutom mer hållbar över tid. Det är viktigt med långsiktiga lösningar inom många politikområden. Just energi är ett sådant område där det är otroligt viktigt, inte minst för vår basindustri. Fru talman! När man har som ambition att göra breda överenskommelser som håller över tid - hör: flera mandatperioder - gäller det att förhandla. Det gäller att ge och att ta. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Anledningen till att jag står här är att Vänsterpartiet inte har varit en del av den energiöverenskommelse vars konsekvenser behandlas i proposition 142. Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara en föregångare i omställningen till ett förnybart energisystem. Investeringarna i det svenska energisystemet är en viktig och nödvändig del i miljö och klimatomställningen i Sverige. Fokus ska ligga på förnybara naturresurser: sol, vind, skog och vatten. Det är olyckligt att regeringen i sin proposition föreslår ett slopande av skatten på termisk effekt. Notan ska betalas av elkonsumenterna genom en höjd energiskatt. De ekonomiska svårigheter som finns inom branschen hade i stället kunnat lösas genom att till exempel ge andra direktiv till det statligt ägda Vattenfall. Vänsterpartiet motsätter sig en utveckling där kärnkraft permanentas i svensk energiförsörjning. I propositionen föreslår regeringen också en sänkning av fastighetsskatten på vattenkraft. Vänsterpartiet förstår behoven av investeringar i ny teknik och åtgärder för att öka effekten i våra vattenkraftverk. Men vad som känns som ett lågvattenmärke i sammanhanget är att vårt statliga Vattenfall, som får sänkt fastighetsskatt med miljardbelopp, samtidigt aviserar att man ska dra in på driftcentralen i Storuman. Storumans samhälle har bidragit med mycket för Vattenfalls och Sveriges välstånd, och det har gjorts genom att dess älvar har blivit utbyggda. Jag menar att anständighetens gräns måste gå någonstans. De inlandskommuner som har upplåtit sina älvar till svensk energiförsörjning borde komma i första hand när lättnader uppkommer för bolag - i det här fallet skattesänkningar i miljardklassen. I stället får vattenkraftskommunerna stå med mössan i hand och titta på och hoppas att det blir något kvar till dem. Vi kan bara konstatera att vi blir mer och mer unika här i Sverige när det gäller misslyckanden. Då talar jag om landsbygdens livsvillkor och överlevnad. Detta agerande gör inte precis saken lättare. Fru talman! Jag kommer nu tillbaka till kärnkraften. Vi överlåter till marknaden att beställa om vi ska ha kvar kärnkraft eller inte. Jag vill hävda att också detta är lite unikt för oss i Sverige. Jag måste också nämna vilket unikt land vi är som låter riskkapitalisterna ta hand om våra skolor och vårdinrättningar som gränslösa vinstmaskiner i sin börshandel. Det är obegripligt, om ni frågar mig. Skatteförslag med anledning av energi-överenskommelsen Fru talman! Jag ska inte bli långrandig. Som avslutning vill jag bara påminna om och uppmärksamma riksdagen på Vänsterpartiets särskilda yttrande i betänkandet.